Herr talman! Omkring 12 miljoner arbetsdagar går varje år åt till sjukfrånvaro på grund av ryggont. Ryggont är i dag näst efter förkylningar den vanligaste folksjukdomen. Det är inte bara människor med fysiskt tungt arbete som drabbas av ryggbesvär. Människor med stillasittande jobb har lika ofta och lika mycket besvär från ryggen som de som jobbar i tung industri. De fysiskt tunga jobben har procentuellt minskat, men i stället blir de monotona, precisionskrävande arbetena med ensidiga arbetsrörelser fler och fler. Krav på snabbhet och koncentration samtidigt som arbetet är monotont och ensidigt leder ofta till muskelspänningar i axlar och nacke. Är arbetsplatsen dessutom fel utformad så att man intar en felaktig arbetsställning, så ökar besvären. Även om de fysiskt tunga jobben främst inom industrin minskat, finns alldeles för många av dem fortfarande kvar. Inom flera av de s.k. typiska kvinnoyrkena har den tekniska utvecklingen släpat efter i förhållande till industrin. Exempel på sådana arbeten är arbeten inom sjukvården, städning, tvätt och köksarbete. Trots att man nu konstaterat att de flesta kvinnor är svagare än de flesta män, så är de sysselsatta inom arbetsområden som de fysiskt inte är anpassade till. Av en undersökning som TCO, Tjänstemännens centralorganisation, gjort framgår det att kvinnorna har de tyngsta jobben och de mest ansträngande och olämpliga arbetsställningarna. Exempelvis har 54 26 av SHSTF:s medlemmar — det gäller sjukvårdspersonal — tunga lyft. 34 26 av dem har olämpliga arbetsställningar på annat sätt. 33 26 av kvinnorna har arbeten som innebär upprepade och ensidiga rörelser. Vid den arbetsmiljöundersökning som gjordes vid samtliga skolmåltidskök i Stockholm 1976 framkom av personalläkarens sammanfattning att ryggont på grund av arbetsförhållandena var en av de vanligaste anledningarna till sjukskrivning. Forskningen på detta område har varit helt otillräcklig. Det finns väldigt litet av tekniska hjälpmedel, och de som finns är svåra att använda. Det är ofta trånga och oändamålsenliga lokaler man får arbeta i. Inom sjukvården finns samma problem. Många som arbetat inom sjukvården, speciellt inom långtidssjukvården, har knäckt sina ryggar. Man har kunnat konstatera flera fall där människor blivit invalidiserade för hela livet, då de på grund av personalbrist tvingats till ensamlyft eller därför att de saknat instruktion om en riktig lyftteknik. Förra året stoppades vakarbetet hos en pensionär i Stockholm, som vägrade vakpersonalen att använda lyfthjälpmedel. Men det var först när åtta personer, som var anställda hos hemtjänsten, skadat ryggen som skyddsombudet använde sig av rätten att stoppa vakarbetet genom att beteckna det som ett farligt jobb. Kommunalarbetareförbundet, som organiserar många av kvinnorna i de typiska kvinnojobb jag nämnt, kan redovisa åtskilliga ryggskadefall som lett till omplacering eller förtidspension med livslånga skador. Sjukgymnasterna är andra som kan lämna vittnesbörd om ryggskadornas utbredning. Nu sägs i socialutskottets betänkande att arbetarskyddsstyrelsen så sent som i mars 1978 inlett en bred kartläggning av flera tunga arbeten för att få underlag för rekommendationer och föreskrifter för lyft. Man säger också att andra forskningsprojekt pågår. De måste ges en rimlig chans, och jag skall därför inte yrka bifall till motionen, men jag har ändå velat med konkreta exempel påvisa hur stort behovet är att det görs någonting. Här finns det verkligen möjligheter att nedbringa sjukfrånvaron radikalt, ofta med ganska små medel. Det gäller inte bara att minska antalet tunga lyft, det gäller också att arbetsplatserna och arbetsredskapen utformas på ett funktionellt sätt och att de anställda får en introduktion om en riktig användning av redskapen. Det behövs en helhetssyn på de här problemen, och det behövs resurser för forskningen så att den snabbt kan komma fram till förslag till åtgärder. Herr talman! Om ingenting händer på det här området, så tvingas vi återkomma med nya krav.

Herr talman! Industrins roll i miljömorden är den överraskade mördarens, och ekonomin är dess försvarsadvokat. Det är en sanning som allt fler har upptäckt. Skyddsverksamheten har antingen inte kunnat eller inte velat hävda sig gentemot industriledningarna. Hela miljöfrågan lider av och försämras ytterligare genom att den ständigt utsätts för improvisationer eller panikartade åtgärder. Man kan ta ett exempel. Efter 75 års gruvverksamhet började man för ett par år sedan plötsligt att tala om lungcancer, nitrösa gaser m.m.-som om det nu skulle ha varit någonting nytt. Vidare: Folk dog i silikos redan på 1930-talet, men först 1975 uttalade arbetarskyddsstyrelsen att man måste ta krafttag mot den sjukdomen. Ena dagen har vi en gränsvärdeslista som upptar 76 farliga ämnen, och nästa dag upptar den 150. Ena timmen är det 100 ppmi gränsvärde och nästa 5. Och ändringarna sker alltid efteråt, sedan en del arbetare redan miljömördats eller invalidiserats. Det finns några hundra ämnen som klassificeras som skadliga för arbetare, men siffran växer ju. Man måste ställa frågan: Hur många arbetare skall i dag långsamt börja dö av orsaker som man inte känner till eller blundar för, men som i morgon eller i övermorgon blir nästa ”överraskande” miljösensation? För vart och ett av de ämnen som man nu har klassificerat som farligt har man gjort sig stor möda med att räkna ut gränsvärdet, men man har struntat i bl.a. följande. Arbetaren utsätts inte för ett utan för en mångfald skadliga ämnen. Man kan ta ett belysande exempel. Antag att gränsvärdet för vodka är 30 cl. Det är vad man kan dricka utan att bli berusad. Antag att vi har samma gränsvärde för konjak, gin och munklikör. Sedan sätter vi i oss 29 cl vodka, 29 cl konjak, 29 cl vin och 29 cl munklikör, sammanlagt 116 cl. Enligt skyddsvärdena för var och en av dessa drycker är man fortfarande nykter, men i verkligheten har man avlidit på grund av alkoholförgiftning. Arbetsintensiteten varierar. En som sitter på en stol har en syreupptagning av 0,3 I per minut, en maskinborrare 1,3 1, dvs. fyra gånger större syreupptagning, och en handlastare i gruvan 242 I, dvs. sju gånger större. Översätt detta till gasmiljö! I Auschwitz stod en assisterande läkare vid dörren till gaskammaren och gav de inpasserande rådet: Andas djupt. Olika människor har dessutom olika känslighet, vilket gör att den ene kan fördra en miljöpåverkan som den andre kanske dör av. Det har sagts mig att det enda sättet att konstatera om värdena är riktiga inom ett visst miljöområde är att se efter om de som arbetar där är friska. Men inte ens detta håller, eftersom vi vet att symtom och skador kan uppträda många år efter exponeringen. Jag har tillåtit mig att göra dessa något allmänna reflexioner, därför att det här betänkandet spänner över mycket vida områden när det gäller arbetsmiljön. Arbetarpartiet kommunisternas motion i detta sammanhang, nr 1668, gäller AMU-elevernas möjligheter att få ett ordentligt miljöskydd. Vi vill att deras skyddsombud skall få samma utbildningsmöjligheter som skyddsombuden på den reguljära arbetsmarknaden och samma status. Utskottet hänvisar till ett uttalande av socialutskottet 1977, där det heter att skäl talar för att arbetsmiljölagen borde ”tillämpas fullt ut” beträffande AMU-eleverna. Utskottet utgick ifrån att detta skulle beaktas av den utredning som nu pågår. Jag får hoppas att detta är mer än en from förhoppning, att det verkligen sker och att resultatet kommer snart.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg tog i sitt anförande upp någonting om arbetsmiljön som snarare har försämrats än förbättrats. Jag hoppas att han inte menar riktigt så illa som det lät. Jag får faktiskt en bild i mitt minne: Mitt första möte med en arbetsmiljö. Jag var inte särskilt gammal. Det var i slutet på 1930-talet, när jag som praktikant skulle få vara med och göra tidsstudier på ett stort bomullsspinneri. Jag har vuxit upp i den friska Kolmårdsskogen, och detta var den första arbetsplats jag konfronterades med. Det är ingen överdrift om jag säger att detta blev en chock. Den upplevelsen gör kanske att jag längst inne i mitt innersta har en känsla för detta med arbetsmiljö och vad människor har fått utstå. Jag vill inte tro att vi har någonting sådant längre. Visst har vi fått andra saker — kemiska preparat, maskiner som är farligare osv. — men vi har också lagar och möjligheter att på annat sätt se till att vi inte behöver ha de hemska interiörer på våra arbetsplatser som vi hade på den tiden. Och det är ytterst tacknämligt! Jag går till betänkandet nr 33, ett enigt betänkande. Det tar upp många frågor ur vpk-motioner som vi tidigare har behandlat. När det gäller vetorätten och skyddsverksamheten betonades bl.a. angelägenheten av att arbetstagare och arbetsgivare försöker åstadkomma lösningar i samförstånd. Det har utskottet skrivit, och det polemiserar Lars-Ove Hagberg litet grand emot. Det ligger ändå i båda parters intresse att man skall få en tillfredsställande arbetsmiljö. Så mycket bör man ändå försöka tro på människor att man utgår från att samverkan och god vilja är det som på sikt kan ge de bästa resultaten. Arbetarskyddsstyrelsen kommer under 1980 att ge ut en ny lista när det gäller gränsvärden, och vi förutsätter att det från de fackliga organisationerna framförda kravet skall uppmärksammas. När det gäller dokumentationen, som också behandlas här, framhåller utskottet för sin del att en översyn anses nödvändig för att man skall kunna få en kvalificerad bevakning. Utskottet har tidigare ansett och anser även nu att de frågor som tas upp i motionen skall göras till föremål för utredning. Ärendet är nu beroende av regeringens prövning. När det gäller den psykosociala miljön är också arbete på gång. Generella råd och anvisningar rörande psykiska och sociala aspekter är under utarbetande, och vi kan räkna med att de kan komma vid nästa årsskifte. Vi hoppas att så blir fallet. De psykiska aspekterna är nämligen någonting som jag för min del ser som mycket angeläget och som vi tidigare förmodligen lagt för liten vikt vid. Företagshälsovården har också behandlats tidigare. Organisationsformerna har sin grund i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi hänvisar till hälsovårdsutredningen samt hälsooch sjukvårdsutredningen, som jag f. ö. sitter med i och som sammanträder här i huset i dag. Man föreslår riksdagen att godkänna förslag till avtal mellan statens arbetsgivarverk och de statsanställdas organisationer om riktlinjer för den statliga företagshälsovården. Hela vårdsektorn har varit och är föremål för många utredningar, och vi kan vänta oss att det så småningom kommer en rad förslag på det området. Riksdagen har nyligen uttalat att företagshälsovårdsutredningen skall ta upp frågan om utbildning av personal inom företagshälsovården. Vi har vidare i vad gäller skyddsombud framhållit att arbetarskyddsstyrelsen varje år ordnar kurser för kvalificerade skyddsombud. Karin Nordlander hade visserligen inget yrkande, men jag måste ändå få säga att jag tycker att det var roligt att hon pekade på att även kvinnor löper stora risker att skada sina ryggar i arbetet. Vi är vana vid att mest höra talas om männens tunga lyft och deras besvär med sina ryggar, och visst förekommer sådant, i synnerhet inom den tunga industrin. Men också kvinnorna löper faktiskt i många situationer stora risker för ryggskador. Att man i vissa fall tillämpar regler som tar hänsyn till dessa risker framgår kanske av att ledamöter av socialutskottet för några veckor sedan inte fick utskottshandlingar i tid hem till sina bostäder på grund av att postsäcken, om man hade tagit med alla dessa handlingar på en gång, skulle ha vägt över 20 kilo. Det tyder kanske på att man praktiserar principen att det inte skall vara alltför tunga lyft. Vi hoppas och väntar på att rekommendationer och föreskrifter skall komma i detta avseende. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i dess helhet i dess betänkande nr 33 och avslag på motionerna.

Herr talman! Riksdagens beslut den 20 december 1978 att avskaffa den fria sektorn och införa totalspärr för högskolan var, som vi ser det, olyckligt och förhastat. Vi moderater finner beslutet beklagligt och instämmer i den kritik av detta som genom utbildningsministern kommer till uttryck i propositionen 1978/79:93. Argumenten för en bevarad fri sektor har vi tidigare redovisat här i kammaren, och det finns ingen anledning att nu ta upp tid med att upprepa dem. Låt mig bara i dag säga att de studerandes samlade efterfrågan på viss utbildning bättre speglar samhällets totala utbildningsbehov än de bristfälliga prognoser som den centrala utbildningsadministrationen hittills har förmått redovisa. Ur de studerandes synvinkel är det otivelaktigt en nackdel om det fria området försvinner. En totalspärr är en alltför drastisk åtgärd för att försöka komma till rätta med ett anslagssystem som inte har fungerat helt tillfredsställande. Det bör kunna gå att göra systemet bättre och ändamålsenligare. Riksdagsbeslutet om totalspärr bör rivas upp, systemet för anslagstilldelningen till den fria sektorn förbättras och reglerna göras klarare. Målsättningen bör vara att högskolorna tidigare skall kunna få besked om vilka ytterligare resurser som kan tillföras, om tillströmningen skulle bli större än beräknad. Riksdagen kan t.ex. i förväg ställa erforderliga medel till regeringens förfogande — att användas vid behov. Bristerna i det nuvarande systemet går helt säkert att avhjälpa och principen om fritt tillträde till vissa studier därmed bevaras. Som en följd av att det fria området enligt moderata samlingspartiets mening skall finnas kvar och en översyn av anslagssystemet göras har vi ingen anledning att diskutera hur en totaldimensionerad högskola skall genomföras. Det får bli socialdemokraternas och centerpartiets egen huvud värk. För en sådan högskolas konstruktion må de svara helt själva — vi vill inte medverka i det arbetet. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 1, fogad till utbildningsutskottets betänkande 1978/79:31. Däremot vill vi givetvis, om det fria området bibehålls, att de planeringsramar och medelsanvisningar som i årets budgetproposition anges för detta område av riksdagen fastställs. Jag yrkar därför också bifall till reservationerna 2, 3 och 4, fogade till samma utbildningsutskottets betänkande.

Herr talman! Det är en gammal stridsfråga på högskoleutbildningens område som vi nu återvänder till i denna debatt. Beroende på centerpartiets växlande inställning i denna fråga har majoriteten i kammaren också skiftat under senare år. I 1976 års regeringsförklaring hette det: ”Ingen totalspärr får finnas för tillträde till högskoleutbildning.” Folkpartiet, centerpartiet och moderaterna tog genom denna markering ansvar för att vi fick ett fritt område av betydande omfattning. Antalet årsstudieplatser inom det fria området innevarande läsår uppgår till drygt 32 000. Antalet individer som studerar inom det fria området är avsevärt större. Tusentals studerande har tack vare detta fått den utbildningsplats de önskar, en plats som de vid en totalspärrad högskola inte skulle ha fått. För enskilda studerande är det fria området av stort värde. En behörig sökande som anmält sig i tid kan normalt inte avvisas från en utbildning som av högskolestyrelsen utbjudits som fri. Särskilt för de nya grupper som högskolan vänder sig till är detta av stor betydelse. I en öppen högskola, som så långt som möjligt tar hänsyn till individens efterfrågan, är en fri sektor mycket viktig. För oss liberaler är det självklart att slå vakt om en ordning som innebär att man tar största möjliga hänsyn till individens fria val. Gemensamt har vi i ett par tidigare debatter i denna kammare från folkpartiets, centerpartiets och moderaternas sida försvarat det fria området mot socialdemokratiska attacker. Efter trepartiregeringens fall lämnade centerpartiet uppgörelsen med folkpartiet och moderaterna, och man gjorde i stället upp med socialdemokraterna om att avskaffa den fria sektorn. Genom riksdagsbeslutet den 20 december 1978, som herr Nordstrandh här var inne på, avskaffades det fria området, och socialdemokraterna och majoriteten av centerpartisterna beställde hos regeringen förslag om ett nytt system, ett system med totaldimensionering. I regeringens proposition 1978/79:93 om genomförande av en totaldimensionerad högskola effektuerades den beställningen. Högskolelagen föreslås där ändrad. I enlighet med riksdagsbeslutet föreslås också en minskning av antagningen till ekonomlinjen och enstaka kurser vid i första hand universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. 6 milj.kr. föreslås ställas till regionstyrelsernas disposition för att behålla en viss flexibilitet i planeringssystemet. Resurserna för information och antagning av studerande föreslås bli förstärkta. Propositionen är alltså ett ärligt försök att omsätta riksdagsbeslutet helt i enlighet med majoritetens önskemål, även om föredragande statsrådet beklagar det fria områdets avskaffande. Från utskottsmajoritetens sida är man ändå inte nöjd med effektuerandet av beställningen, utan man föreslår en rad förändringar jämfört med propositionen. I den situationen finns det självfallet ingen anledning för oss från liberalt håll att inta någon annan ståndpunkt än den principiella som vi intagit hela tiden. I den reservation som vi har gemensam med moderaterna, reservation nr 1, vidhåller vi därför att det ur de studerandes synvinkel är till stor nackdel att det fria området försvinner. Vi menar att riksdagen med ändring av sitt beslut den 20 december 1978 nu skall besluta att det fria området skall finnas kvar. I massmedia har ibland förekommit uppgifter om att man från folkpartiets sida skulle vilja ha ett totalspärrat system. Detta är, som varje insiktsfull bedömare vet, helt felaktigt. Vi har i debatt efter debatt i denna kammare motsatt oss ett sådant system, och det var först i den situationen då en majoritet beställde ett totalspärrat system som den här propositionen lades på riksdagens bord. Vi menar att det är angeläget, om vi får behålla ett system med fritt tillträde, att få en översyn av tekniken för ytterligare medelstillskott. Reglerna bör göras klara och entydiga, och målsättningen bör vara att högskolan tidigt skall kunna få besked om vilka ytterligare resurser som tillförs om tillströmningen blivit större än beräknat. Jag vill gärna i det sammanhanget säga att vi aldrig har varit särskilt belåtna med den teknik som kännetecknade det s.k. ventilsystemet. Men tekniken går att förändra. Det viktiga är att man behåller principen om ett fritt tillträde. Systemet har ju också, trots sina brister, medfört att tusentals studerande fått en utbildningsplats som de inte skulle ha fått i en totalspärrad högskola. Till bilden hör också att det system som socialdemokraterna och centern nu står bakom inte heller är särskilt enkelt ur planeringssynvinkel. Det gamla systemet hade stora brister därvidlag, som vi vill rätta till, men även det nya systemet har stora brister. Planeringsbyråns chef vid Uppsala universitet säger så här i Upsala Nya Tidning den 16 mars i år: ” När vi satt och räknade på ventilpengar på hösten tänkte vi: Måtte detta system försvinna och ersättas med något vettigare. Men nu börjar vi undra om det inte trots allt var bättre med ventilen än med totalspärr. Det här är ännu värre.” Alla centerpartister hängde inte med i sitt partis omsvängning den 20 december förra året. Två centerledamöter röstade med folkpartiet och moderaterna och fem centerpartister avstod. Tyvärr har jag i dag inte något hopp om att den gruppen skall öka och bli så stor att vi får en majoritet för ett bevarat fritt område även i fortsättningen. Det fria tillträde som vi har haft under ett stort antal år — och f. ö. under en lång period av stor partipolitisk enighet — kommer av allt att döma att försvinna den 1 juli i år. Från liberalt håll beklagar vi detta. Herr talman! Jag yrkar liksom herr Nordstrandh bifall till reservationen 1 och under förutsättning av bifall till denna också bifall till reservationerna 2, 3 och 4.

Herr talman! Jag tänker inte fördjupa mig i en diskussion om den fria Torsdagen den sektorns vara eller icke vara. Vänsterpartiet kommunisternas ståndpunkt står 19 april 1979 fast. Vi anser att det beslut riksdagen fattat om att införa en totalspärr är mycket olyckligt och hänvisar, vad gäller motiven, till de tre tidigare debatter vi under en kortare period haft här i kammaren. Jag vill emellertid konstatera att det är ett sorgeligt skådespel, som spelats upp sedan beslutet fattades, av såväl centern som socialdemokraterna där man försökt slingra sig ifrån beslutet i ord men där man i sak vidhåller spärren.

Herr talman! Av inläggen som gjorts här tidigare i dag framgår det att utbildningsutskottet är delat i den huvudfråga som betänkandet gäller, nämligen dimensioneringen av högskolan. Bakom utskottsbetänkandet står socialdemokraterna och centern, medan moderater och folkpartister har reserverat sig. Det skulle i och för sig kanske ha varit på sin plats med en tillbakablick och genomgång av denna frågas historia. Jag skall emellertid avstå från detta, även om det inte är nödvändigt av tidsskäl. Kvällen lär nämligen stå till disposition, så den som önskar kan ju tänja ut debatten. Jag har för min del inte någon sådan önskan. Jag hänvisar därför beträffande historien till tidigare anföranden i kammaren i den här frågan. Utskottet hemställer, som redan framgått av de tidigare anförandena, att riksdagen avslår hela propositionen. Vi har valt den formen bl.a. för att göra rent hus med en hel del resonemang som förs i propositionen — resonemang som bl.a. innebär kritik av riksdagsbeslutet i december 1978, där ju beställningen av totaldimensioneringen gjordes. Hade regeringen nöjt sig med att i propositionen effektuera riksdagsbeställningen och lägga fram enbart förslag till tekniska lösningar, kunde kanske utskottet också för sin del ha valt en annan framgångsväg för sitt förslag om totaldimensionering. Genom det här avslaget kan nu inga som helst resonemang i propositionen vidare åberopas i ärendet. Det anser vi vara ett värde. Det skulle kanske också i och för sig ha varit på sin plats att här mera detaljerat redovisa vad utskottet föreslår, men jag skall avstå även från det. Dels finns det i betänkandet, dels kommer Christina Rogestam senare att säga ett par ord om förslagen mer i detalj. Jag avser i stället att mycket kortfattat gå direkt på den centrala frågan om totaldimensionering och motiven för den. Utskottet förordar en sådan totaldimensionering och därmed ett avskaffande av det fria området, som har framgått av vad som sagts här tidigare. 67 Skälen till detta är i stort sett att det fria området 1. medfört minskade anslag per årsstudieplats inom området i fråga; dvs. kvaliteten i utbildningen har sjunkit, 3. medfört långsammare expansion för utbyggnadsorterna och 4. medfört stora svårigheter att utveckla planeringsrutiner för den grundläggande högskoleutbildningen. Den massiva kritiken mot det fria området som har kommit från högskoleenheter, regionstyrelser, det centrala ämbetsverket, dvs. UHÄ, och från de närmast berörda fackliga organisationerna har givetvis också medverkat, när utskottet bestämt sig för att föreslå att det fria området skulle avskaffas. Varför blev nu inte det fria området den succé man tänkt sig? Ja, för det första fick naturligtvis den tekniska lösningen en olycklig utformning med en lång och omständlig handläggningsgång. Det har nu också regeringen insett och erkänt. Det erkändes ju också här från talarstolen. Folkpartiets företrädare i högskoledebatter här i kammaren har tidigare ofta i kraftiga ordalag kritiserat omständliga handläggningsgångar, men maken till omständlighet än när det gäller just det fria området och begäran om mer resurser till det får man leta efter. För det andra är det givetvis den rent planeringsmässiga faktorn. Det har rätt snabbt framstått som omöjligt att driva någon planering, värd namnet, för framtiden med en fri sektor, som man inte kan få något grepp om kvantitativt och vars behov man inte — det ligger ju i sakens natur — hade rätt att avväga mot behov inom andra sektorer. För det tredje framstod det också som orättvist att personer som valt att studera på vissa linjer och i vissa kurser, de s.k. fria, skulle ha en absolut rätt härtill, medan andra studerande inte hade motsvarande rätt. Slutligen blev det också för det fjärde ganska snabbt alldeles uppenbart att ekonomin betydde mycket. Regeringen var helt enkelt inte beredd att satsa sådana summor på det fria området att man kunde upprätthålla kvaliteten. Gårman ut och lovar att alla som vill skall få studera på vissa linjer och i vissa kurser, så presumerar naturligtvis de berörda att det skall ske under bl.a. oförändrade kvalitetsbetingelser. Ingenting sades ju om att kvaliteten skulle sänkas, när man införde det fria området. När så kvaliteten ändå sjunker uppstår givetvis stor besvikelse bland de berörda. Alldeles särskilt svårt blir det naturligtvis för en regering — och det gäller varje regering — att i tider av ekonomisk åtstramning få gehör för ohämmad satsning på en viss del av den högre utbildningen. Det är sannolikt så att en expansiv ekonomi är en nödvändig betingelse för ett fritt område, dvs. ett område med obegränsad resurstillförsel — det är ju det som avses med det fria området. Sedan är det en annan sak att just i tider av nedgång i ekonomin borde samhället egentligen satsa mer på högre utbildning och forskning. Men det är givet att också då reses frågan varför vissa sektorer skall tillförsäkras ynnesten att ovillkorligen få öka utan att prövas mot andra sektorer. Det problemet kvarstår. Herr talman! Med det här sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets Nr 127
Herr talman! Det är egentligen bara en enda punkt i Lars Gustafssons inlägg som jag vill ta upp — vi har haft många tillfällen att diskutera den här frågan i tidigare debatter. Den punkt jag vill något kommentera gäller tekniken. Lars Gustafsson sade att folkpartiet i olika sammanhang har motsatt sig besvärliga handläggningsordningar, och det är helt riktigt. Och vi tillstår att den teknik som tillkom som ett resultat av överläggningarna mellan de tre icke socialistiska partierna hösten 1976 inte har fungerat bra. Det är därför som vi nu i reservationen vill att man skall göra en översyn av den tekniken och få till stånd klarare och enklare regler än man har haft tidigare. Men det här systemet har ändå haft det goda med sig att många studerande fått en plats som de annars inte skulle ha fått. Allra sist vill jag bara påminna om att alla partier under ett stort antal år har försvarat det system som kallas för automatiksystemet och som inneburit att behörig sökande fått den plats han sökt. Då var det inget tal om att det var principiellt felaktigt. Vi står fast vid den principen.
Herr talman! Lars Gustafsson sade att konstruktionen med den fria sektorn och ett fritt område inte blev någon succé — så föll hans ord. Det kan jag i någon mån hålla med honom om. Men i så måtto var det i alla fall en framgång att det gav möjlighet till utbildning för åtskilliga tusen studerande. Det är väl också en vinst, även om jag kanske inte vill kalla det för succé.

Herr talman! Det är nu tredje gången på fyra månader som riksdagen diskuterar tillträdet till högskolan. De bägge tidigare gångerna har det gällt principerna. I dag handlar utskottets betänkande om den praktiska modellen. Situationen är något originell. Fyra partier har från olika utgångspunkter yrkat avslag på regeringens proposition. Ingen har reserverat sig till förmån för den. I principfrågan intar partierna samma ståndpunkter som för fyra månader sedan. Majoriteten anser att samma regler skall gälla för tillträde till all högskoleutbildning. Reservanterna vill ha kvar ett fritt område, men säger sig vilja förändra och förenkla systemet för hur ytterligare pengar skall gå ut till högskolorna. Det fria området och ventilsystemet var resultatet av en kompromiss, en nödvändig kompromiss. Det var egentligen ingen som ville ha systemet så. Folkpartiet och moderaterna talade för ett fortsatt automatiksystem, centern för riksdagsbeslutet 1975. 69 Nu råder allmän enighet om att systemet inte är bra. Det påtalades redan i höstas från universiteten, regionstyrelser, UHÄ och även SACO/SR. Undervisningens kvalitet urholkas, sade man, och visade det med siffror. Centern tog intryck av den massiva kritiken mot systemet. Låt mig slå fast några fakta i historieskrivningen! Centern och folkpartiet har gjort två uppgörelser med moderaterna om högskolan. Den första var kompromissen hösten 1976 om det fria området och ventilsystemet. Ingen var, som jag sade, förtjust i det systemet, men det var vad vi kunde komma överens om. I juni 1978 gjorde vi upp om en översyn av den nya högskolan. Den skulle omfatta det fria området, antagningssystemets funktion och de mindre högskolornas situation. Den senare uppgörelsen glömde folkpartiet snabbt när man blev ensam i kanslihuset. Den parlamentariska översynsgrupp som numera är tillsatt har en helt annan roll och skall i stort sett bara följa UHÄ:s utvärderingsarbete. När centern insåg att folkpartiregeringen inte tänkte hålla den senaste överenskommelsen, ansåg vi oss tvungna att ta vårt ansvar för de studerande och för utbildningens kvalitet. Framför allt två skäl har vägt tungt i vårt ställningstagande. För det första innebar systemet med det fria området och ventilsystemet i sig en styrning av medel till de stora universiteten. Det medförde i sin tur att resurserna för satsningar på de mindre högskolorna blev knappare. För det andra kom tillämpningen av systemet att innebära en urholkning av kvaliteten, som — det utgår jag från att även reservanterna är villiga att erkänna — är ohållbar i längden. Det skall självfallet vara en strävan att ge så många som möjligt tillfälle att bedriva högre studier — både ungdomar och äldre som tidigare inte fått denna möjlighet. I ett läge med begränsade resurser måste man i vanlig ordning väga viktiga ting mot varandra och prioritera. I den prioriteringen valde centern att satsa på utbyggnadsorterna och på utbildningens kvalitet. Utskottsmajoriteten omsätter nu riksdagsbeslutet från december i praktisk tillämpning på det sätt som det var tänkt. Samma regelsystem skall gälla för antagning till hela högskolan. Utbildningens kvalitet höjs dels genom att antalet årsstudieplatser på det tidigare fria området minskas något — 500 platser på ekonomlinjen och 1 000 platser på enstaka kurser — dels genom ett ytterligare tillskott på 1 milj.kr. Man satsar också 0,5 milj.kr. på att förstärka resurserna för studievägledning. Därtill sätter utskottsmajoriteten stopp för fp-regeringens förslag att drastiskt minska möjligheterna till fortsatt utbyggnad på de mindre orterna. Den nedskärning av anslaget till lokala linjer och enstaka kurser med 2,5 milj.kr. som regeringen föreslog skulle klart ha påverkat möjligheterna för de nya grupperna att kunna studera liksom möjligheterna för de många ungdomar som vill läsa nära hemorten. Kalla fötter har regeringsföreträdare kallat de här ändringarna av propositionen. Samtidigt har man sagt att man själv hederligt försökt omsätta riksdagens beslut i praktisk tillämpning. Det är då bara att beklaga att det inte i utbildningsministerns närhet finns någon som kan läsa innantill. Det står. Nr 127 klart i utbildningsutskottets betänkande från december att någon nedskär Torsdagen den ning av utbildningsplatser inte får göras på utbyggnadsorterna. Så var det med 19 april 1979 de kalla fötterna och med folkpartiets hederlighet i den frågan. Jag vill med ett kort exempel visa på urholkningen av undervisningens kvalitet och de bekymmer som man i dag har för detta ute på universiteten. I Göteborgs universitets petita ger man i en särskild bilaga en beskrivning av undervisningssituationen på ekonomlinjen. Så här rapporterar studierektorn i handelsrätt: ”Gruppstorleken har ökats: Jöken från 30 till 80. Beskattningsrätt I från 25 till 50. Kursens kvalitet och tentamensresultaten har sjunkit markant. Allt fler hoppar av efter ett tag. Exempelvis Beskattningsrätt I hade tidigare två deltentamina, men de har sammanslagits till en enda då lärarna inte kan rätta den första tentan innan den andra.” På samma sätt kan man gå igenom ämne för ämne. Rapporterna är likartade. Ett annat exempel: För att nå upp till den undervisningsstandard, dvs. den undervisningsmängd per studerande, som fanns 1976/77 på det nu fria området och med nuvarande antal årsstudieplatser behövs ett resurstillskott på 12 milj.kr. Om motsvarande gäller för övriga universitet blir siffran för landet som helhet betydande. Det är då intressant att konstatera att ordet kvalitet inte heller den här gången finns med i reservationen. Varken Ove Nordstrandh eller Jörgen Ullenhag använde det ordet. Är man verkligen omedveten om den faktiska situationen ute på universiteten? Det är i så fall ganska anmärkningsvärt. I reservationen anvisar man inte heller någon väg för att höja kvaliteten. Är man nöjd med situationen sådan den är, eller vilka åtgärder tänker man vidta? Jag tror att många vill ha besked på den punkten. Reservationen föreslår en återgång i riktning mot automatiken för det fria området. Men man anvisar inga pengar. Var har man tänkt ta dem ifrån? Det är också många som väntar på det beskedet. Partierna har i olika sammanhang varit eniga om behovet av satsning på högre utbildning och forskning. Det är viktigt. Det måste, menar jag, ta sig uttryck bl.a. i att denna sektor inte skall behöva verkställa den tvåprocentiga nedskärning av resurserna som man enligt petitaanvisningarna skall redovisa. I stället är det nödvändigt med en fortsatt kraftig satsning både på att utöka antalet årsstudieplatser och på en höjd kvalitet under de närmaste åren. Flera skäl talar för detta. Ett är den 16-årspuckel som om några år är en 19-årspuckel. Det är nu högskolorna måste planera för att ta emot dessa ungdomar och ge dem utbildningsmöjligheter. Ett annat skäl är näringslivets krav på kvalitet i utbildningen. Planeringsprogrammet för Göteborgs högskoleregion är f. n. ute på remiss. Kommentarerna från näringslivet har hittills varit entydiga. Kvaliteten på utbildningen måste höjas, och kravet gäller hela högskolan. Det riksdagen i dag fattar beslut om är en teknik för en mjukspärrad högskola.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
Herr talman! Med anledning av Christina Rogestams historieskrivning vill jag göra ett par kompletteringar. Det finns två vägar i den här frågan, en krokig och en rak väg. Ingen har väl bestritt att folkpartiet och moderaterna har följt en rak väg. Vi har hela tiden hävdat vikten av att det finns en fri sektor. Centern däremot har följt en mycket krokig väg. Först motionerade man 1975 om avslag på den socialdemokratiska propositionens förslag om en generell antagningsbegränsning. Sedan gjorde man vid utskottsbehandlingen upp med socialdemokraterna om en totalspärr — det var ståndpunkt nr 2. Hösten 1976 kom man sedan överens med folkpartiet och moderaterna om att vi inte skall ha någon totalspärr utan ett område med fritt tillträde. Förra året och nu är man tillbaka hos socialdemokraterna och vill ha en totalspärr. Den här vägen är ju något egendomlig. Christina Rogestam sade att partierna har varit eniga i väldigt många frågor när det gäller den högre utbildningen. Jag vill hålla med om det, men centerpartiets problem måste rimligen vara att bli enigt med sig självt.
Herr talman! Jag tycker att Jörgen Ullenhag skall tala med litet mindre bokstäver om att andra partier ändrar uppfattning, efter den uppvisning i denna konsts högre skola som folkpartiet gjorde för några veckor sedan.

Herr talman! Jag ber att först få yrka bifall till reservationen av socialdemokraterna i utbildningsutskottet om utbildning för tekniska yrken. Vi har på senare år upplevt det stora behovet av tekniskt utbildad arbetskraft. Trots det konstaterade behovet erfar vi en nedgång av sådan utbildning. Därför är det förvånansvärt att utskottsmajoriteten inte finner någon anledning till initiativ från riksdagens sida för att komma till rätta med denna utbildningsbrist, utan passivt hänvisar till UHÄ och säger att det ankommer på den myndigheten att uppmärksamma och pröva. Det har ju visat sig att flera studerande som avslutat yrkesteknisk högskoleutbildning är intresserade att fortsätta med högre studier bl.a. inom lärarutbildningen eller den tekniska sektorn. Vi anser att detta studieintresse bör tillvaratas. Om detta vore möjligt skulle det kunna leda till att man får fram ett antal högt utbildade tekniker med en unik kombination av praktisk och teoretisk erfarenhet och utbildning. Vårt förslag innebär att UHÄ får i uppdrag att närmare utreda frågan om hur civilingenjörsutbildning kan anpassas för personer som genomgått yrkesteknisk högskoleutbildning. I en sådan anpassad civilingenjörsutbildning är det angeläget att man tillvaratar kunskaper och erfarenheter som studerande erhållit dels i sin yrkesutövning, dels i den yrkestekniska högskoleutbildningen. Från högskolan i Luleå finns intresse för en sådan anpassad utbildning.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

Herr talman! I den motion som Torsten Karlsson talade för begärs att UHÄ skall få i uppdrag att utreda hur civilingenjörsutbildningen kan anpassas för personer som genomgått yrkesteknisk högskoleutbildning. Motionen har fullföljts av en reservation, som kräver utredning — en omedelbar sådan efter vad jag kan förstå. Yrkandet om tillkännagivande måste väl tolkas så. Utskottsmajoriteten tycker att det är att vara en aning het på gröten. Den yrkestekniska högskoleutbildningen har existerat kort tid. Hur den har utfallit och hur den kan utvärderas är det ännu för tidigt att med säkerhet yttra sig om, även om mycket redan i dagsläget talar till dess fördel och för att den är bra. Men visst kan det uppstå behov av att komplettera den traditionella högskoleutbildningen inom den tekniska sektorn med nya utbildningsalternativ för dem som genomgått den yrkestekniska högskoleutbildningen. Detta är utskottsmajoriteten klart medveten om, men menar att det är för tidigt att gå till utredning. Det bör, menar vi, räcka med att UHÄ följer frågan och, om och när behovet klart aktualiseras, då tar itu med problemet — om det nu över huvud taget blir ett problem. Talesmannen för reservationen sade att utskottet har nöjt sig med att passivt hänvisa till UHÄ. Det tycker jag är att verkligen ta i. Vad utskottet säger torde UHÄ också läsa och rätta sig efter. Att UHÄ skulle vara passivt vågar jag verkligen inte tro, snarare tvärtom. Skillnaden mellan den handlingslinje som reservanterna rekommenderar och den som utskottsmajoriteten har stannat för är, enligt min mening, inte större än att motionärerna genom utskottets uttalande blivit i det närmaste tillgodosedda. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i såväl denna som övriga delar.

Herr talman! I går hade vi en debatt om barnomsorg här i kammaren. Som en röd tråd genom hela den debatten gick helt självklart att kvaliteten inom barnomsorgen var en av de viktigaste målsättningarna. I dag har vi att ta ställning till utbildningen av dem som skall handha våra barn, nämligen förskollärarna. I arbetsplanen för förskolan framhålls att en rad olika faktorer måste beaktas vid beräkning av personalbehovet. Som sådana faktorer anges de enskilda barnens behov, ålder och utvecklingsnivå, förskolans öppethållande, barnens sociala situation, den dagliga vistelsens längd för varje barn, antalet barn under olika tider på dagen samt — inte det minst viktiga — personalens utbildning. Tillgången på utbildad personal är av stor betydelse för kvaliteten i och den fortsatta utbyggnaden av förskolan. I kommunerna upplever man dock en brist på utbildad personal, vilket i vissa fall medfört att nybyggda förskolor inte kunnat tas i anspråk. Det finns därför enligt vår mening motiv för att till nästa budgetår öka utbildningskapaciteten med 200 platser. Dessa platser bör avse s.k. 50-poängsutbildning för barnskötare. Vi anser att man genom att främja denna utbildning får en jämnare åldersfördelning inom förskollärarkåren, samtidigt som man erhåller en mer allsidig rekrytering även i övrigt. Herr talman! Med förhoppningen att kraven på kvalitet inom barnomsorgen kvarstår från gårdagens debatt yrkar jag härmed bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1 och 3 i utbildningsutskottets betänkande nr 33.

Herr talman! Utskottsmajoriteten föreslår att ännu en extra vårdlärarkurs skall anordnas i Örebro med början hösten 1979. Utskottet betonade förra året att man inte ville ge något löfte om en framtida permanent utbildning i Örebro. Samtidigt går man emot regeringens förslag om 24 antagningsplatser i Uppsala. Utskottsmajoritetens ställningstagande är enligt min mening djupt olyckligt. Regionstyrelsen i Uppsala högskoleregion har nämligen lagt ned ett mycket förtjänstfullt arbete för att nu i höst starta vårdlärarutbildning som modifierad distansundervisning. Bakom det förslaget står representanter för olika partier och för samtliga sex landsting i högskoleregionen. Regionstyrelsen har också efter ett grundligt arbete förordat den lösning vi pläderar för i vår reservation. Planeringen för den modifierade distansundervisningen i enlighet med regionstyrelsens och propositionens förslag är också långt framskriden. Enarbetsgrupp har tillsatts för planering av utbildningen; gruppen fungerar som interimistisk linjenämnd med representanter för samtliga statliga högskoleenheter i regionen, fackliga organisationer m.fl. En person har tillsatts för planeringsarbetet — inventering av kurslitteratur, kursplaneframtagning, pedagogisk planläggning, lokalanskaffning, samordning av personella och materiella resurser på de fem högskoleorterna osv. Inom universitetets PU-enhet har ett utvärderingsprojekt för den avsedda utbildningen startats. Distansundervisning inom undervisningsyrkessektorn och inom en hel linje är något helt nytt, och utvärderarna har därför följt planeringsarbetet från allra första början för att ha de bästa förutsättningarna. Arbete pågår nu med att göra läsanvisningar, övningsuppgifter m.m. till kurslitteratur inom utbildningens första termin. UHÄ satsar 50 000 kr. och universitetet 130000 kr. för att studera denna viktiga och intressanta utbildning. Ansökningstiden för distansundervisningsplatserna för vårdlärarutbildningen i Uppsala gick ut den 1 mars. 161 ansökningar inkom från samtliga sex län i regionen. Från Örebro län sökte nio personer. Distansundervisningen bygger ju på att man kan bo kvar på sin hemort och genomgå utbildningen. Det är alltså ingen utbildning för speciella Uppsalaönskemål, utan en utbildning som är riktad till personer inom hela högskoleregionen. Detta är en särskild poäng när det gäller vårdlärarutbildningen, eftersom ortsbundenheten där — det vet man av flera undersökningar — är mycket stor. Följer riksdagen utskottsmajoriteten innebär detta enligt min mening en ”ortsatt regional obalans i fråga om vårdlärarutbildningen i regionen. Rekryteringen till kurserna i Örebro har varit mycket lokal och förväntas bli så även i fortsättningen. Den enkät som regionstyrelsen i Uppsala har gjort visar att modifierad distansundervisning är det enda sättet för många att skaffa sig en behörighet som vårdlärare. För att sammanfatta: Företrädare för de sex berörda landstingen har engagerat sig för att få starta en modifierad distansundervisning fr.o.m. i höst. Regionstyrelsen står bakom detta. Universitetsoch högskoleämbetet vill också ha platserna till Uppsala. Trots detta rycker utskottsmajoriteten med ett penndrag och utan motiveringar undan grunden för allt detta. Ingen har motionerat mot denna distansutbildning. Tvärtom har regionstyrelsens arbete och förslag blivit föremål för stor uppmärksamhet och fått mycket beröm. Går utskottsmajoritetens linje igenom innebär detta att alla sökande till utbildningsplatserna får besked om att deras utbildningsalternativ försvinner. I stället får man börja en lokal antagning i Örebro. Herr talman! Jag finner det mycket beklagligt att grunden nu rycks undan för det mycket fina planeringsarbete som det rått stor enighet om inom Uppsalaregionen. Jag tycker att det är ytterst förvånande att såväl socialdemokrater som moderater och centerpartister utan motivering går emot denna utbildning. Jag vill yrka bifall till reservationen 2 och under förutsättning av bifall till denna också bifall till reservationen 4.

Herr talman! Utbildningen av förskollärare tillåts fortfarande släpa efter. I en motion till föregående års riksmöte påpekade vpk att utbildningskapaciteten inte ens täckte det behov av förskollärare som uppkommer genom att 1976 års beslut om utbyggnad av barnomsorgen fullföljs. Regeringen hävdade dock att förhållandet mellan utbildningskapacitet och utbyggnadstakt skulle leda till balans mellan antalet utbildade och efterfrågan på personal i mitten av 1980-talet. I årets budgetproposition erkänner regeringen att vpk:s bedömning i föregående års motion var riktig. Detta föranleder emellertid inte regeringen att föreslå någon ökning av intagningen till förskollärarseminarierna. I sina beräkningar av utbildningsbehovet utgår regeringen också ifrån en fortsatt låg utbyggnadstakt under tiden 1981-1985. Man räknar med en utbyggnad under den tiden med 18 000 platser per år, vilket på fem år skulle ge 90 000 platser. Därmed skulle sammanlagt ca 250 000 daghemsplatser byggas, vilket inte på något sätt svarar mot de ca 750 000 barn i förskoleåldern som kommer att finnas vid den tidpunkten. De här 18 000 platserna per år visar den ambitionsnivå som regeringen tänker gå in med i de kommande förhandlingarna om = utbyggnaden, vilka skall — föras med Kommunförbundet. Vpk accepterar inte denna låga utbyggnadstakt, vilket också tydligt framgick av gårdagens debatt. Vi har i vår motion om barn omsorgsutbyggnaden krävt en mycket kraftigare utbyggnad än något annat parti. Enligt vår mening måste man bygga 40 000 daghemsplatser per år under de närmaste tre åren samt 35 000 fritidshemsplatser årligen. Dessutom anser vi att takten när det gäller utbyggnaden om barnomsorgen måste ökas successivt under 1980-talets första år för att man skall kunna tillgodose alla barns rätt till en bra daghemseller fritidshemsplats. Det är en målsättning som vpk tyvärr är ensamt om i riksdagen. I går diskuterades barnomsorgen här i kammaren liksom också kvaliteten på den. Grundläggande för kvaliteten på barnomsorgen är personalsituationen. Det behövs både bättre utbildad personal och ökad personaltäthet. Därför är frågan om dimensioneringen och utformningen av utbildningen betydelsefull. Fortfarande saknas, trots löften från regeringar, miniminormer när det gäller personaltäthet och gruppstorlek på barnstugorna. Från kommunernas sida har ofta hävdats att bristen på personal är en av orsakerna till att utbyggnaden av barnomsorgen går så dåligt. För att täcka utbildningsbehovet enligt vpk:s förslag om utbyggnad skulle man i början på 1980-talet behöva utbilda 10000 förskollärare, 5000 fritidspedagoger och 15 000 barnskötare per år. Vi har tidigare krävt kraftiga ökningar av kapaciteten på dessa utbildningsområden, men det har tyvärr inte gett några utslag från riksdagens sida. Därmed har man från regering och riksdag lyckats få personalutbildningen att fungera som en propp mot en upptrappning av barnstugebyggandet. Man har helt enkelt i den här frågan liksom i andra frågor saboterat utbyggnaden av barnomsorgen. Ökningen av antalet utbildningsplatser för förskollärare och fritidspedagoger kan givetvis inte genomföras i ett slag. Men vi anser att riksdagen bör uttala att de tal som jag tidigare nämnt när det gäller förskollärare och fritidspedagoger bör betraktas som ett genomsnitt för intagningarna till resp. utbildningar under de närmaste fem åren. Det har påpekats från många håll hur stor bristen är när det gäller utbildad personal. Barnstugeutredningen tog fram bristsiffror och det har också utredningen Utbildning i samspel gjort. Vi menar att det bör vara möjligt att kortsiktigt öka intagningen till förskolläraroch fritidspedagogutbildningarna med 650 resp. 350 elever. Vi menar också att man måste ställa medel till förfogande för detta i statsbudgeten — 10 milj.kr. Den ökade intagningen till förskolläraroch fritidspedagogutbildningarna får inte ske till priset av att utbildningarna försämras. Tvärtom måste man förbättra dem i olika avseenden. Vi menar att man skall ha en fyraårig högskoleutbildning och också att man skall ha likvärdig utbildning när det gäller förskollärare och fritidspedagoger, så att det inte är olika utbildningar inom barnomsorgen. De som nu arbetar inom barnomsorgen utan formell utbildning skall ha möjlighet att genomgå vidareutbildning med lön. Det skall, anser vi, vara en obligatorisk skyldighet för kommunerna att anordna fortbildning. En sådan kontinuerlig fortbildning är helt nödvändig för att personalen skall få information inom sitt område. Personalen bör ges rätt till 30 timmars årlig fortbildning i enlighet med vad barnstugeutredningen också föreslagit. Vpk har i en annan motion krävt att utbildning av förskollärare skall ske i Kiruna. Den motionen blir, som det verkar, åtgärdad i positiv riktning, och hela frågan handläggs av regionstyrelsen i Umeå. Det finns därför ingen anledning att nu yrka bifall till denna motion. Men det finns, herr talman, all anledning att yrka bifall till motionen 1934 — och det gör jag.

Herr talman! Först vill jag erinra om att utskottet ansluter sig till statsrådets bedömning av de svårigheter som föreligger när det gäller att göra en riktig avvägning av dimensioneringsbehovet beträffande lärarutbildningar. Det är all anledning att slå fast detta. Erfarenheterna under de gångna åren har givit en mängd belägg för svårigheterna när det gäller att göra sådana bedömningar. Den regionala obalansen, lärarbenägenheten och andra faktorer leder till att man måste visa försiktighet i fråga om bedömningen av den erforderliga kapaciteten. Socialdemokraterna har i en reservation yrkat att ytterligare 200 antagningsplatser skall anordnas i 50-poängsutbildningen för barnskötare. Utskottet säger för sin del att det är nödvändigt att relatera utbildningskapaciteten till behoven inom barnomsorgen och erinrar liksom statsrådet om de överläggningar som skall hållas med Kommunförbundet om den fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen. Det är åtminstone för mig naturligt att de överläggningarna, när de lett fram till en klarare uppfattning om vad som kan hända på detta område, måste ligga till grund för bedömningen av utbildningsdimensioneringen på området. Till detta kommer naturligtvis att lärarbehovet också där måste bedömas från andra utgångspunkter. Vad jag har sagt i detta sammanhang gäller även beträffande det som Inga Lantz framhöll i sitt anförande. Vad sedan gäller folkpartireservationen med krav på att någon vårdlärarutbildning inte skall anordnas i Örebro vill jag understryka, att utbildningen där inte har permanent karaktär. Utskottet har heller inte menat att så skall vara fallet. Utskottet framhåller att ytterligare en kurs skall anordnas i Örebro, och avgörande för detta ställningstagande har varit det behov som finns av utbildade lärare och bristen på sådana. För att hålla mig till Örebro län vill jag bara understryka, att man 1977 redovisade en brist på 42,7 96 när det gäller utbildade lärare inom den aktuella sektorn medan bristen i iandet i övrigt genomsnittligt uppgick till 25,7 96. Så sent som i oktober 1978 redovisades t.ex. vid Alnängsskolan i Örebro en brist på utbildade lärare motsvarande 40,8 tjänster. Till det vill jag lägga att utbildningen i Örebro inte bara berör Örebro län. Den berör också angränsande län som omfattas av Örebro sjukvårdsregion; indelningen i sjukvårdsregioner sammanfaller inte helt med den regionindelning som gäller för högskoleutbildningen. Örebro ligger i ett folktätt område. Det är nära till Örebro från befolkningstäta delar av Sörmlands, Västmanlands och Värmlands län. Till det kommer att man efter den avslutade första kursen kan visa på en hög lärarbenägenhet för eleverna och goda erfarenheter av kursen. Det är detta som gör att utskottet menar, att det finns förutsättningar för ytterligare en kurs av samma karaktär inom detta område. Härigenom kan man tillvarata de gjorda erfarenheterna samtidigt som man täcker ett vitsordat behov. Man kan utnyttja erfarenheter av organisatoriskt slag, de lokaler som står till förfogande, kontakter och den personal som är inkopplad, dra nytta av det nedlagda kapitalet. I motionen 1351 yrkas att utbildningen i Örebro skall upprätthållas i vart fall för tid intill dess den till Uppsala föreslagna utbildningen organiserats som distansundervisning och utvärdering av undervisningen i denna form skett. Jag skall inte här gå in på utvärderingsfrågorna i det sammanhanget utan vill bara hålla mig till det vitsordade behovet inom det befolkningstäta område som det gäller liksom till nödvändigheten av att ta till vara de gjorda erfarenheterna och det kapital m.m. som är nedlagt i den aktuella kursverksamheten. Att man går före riksdagens ställningstagande när det gäller att organisera upp en kurs av den här karaktären i Uppsala kan inte vara avgörande i detta sammanhang. Och jag vill erinra om att utskottet inte på något sätt går emot distansundervisningen som sådan.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
Herr talman! Visst kan man tänka sig att ordna en kurs till i Örebro. Bekymret är ju bara att man lyfter undan 650 000 kr. för en utbildning avsedd för behovet i hela regionen — en utbildning som representanter för samtliga landsting ställt upp bakom. Jag kunde förstå majoritetens ställningstagande om man hade satsat pengar på båda sakerna. Men att man går ifrån den expertis som har gjort de här bedömningarna i regionstyrelsen har jag svårt att förstå. I dag säger i Upsala Nya Tidning avdelningsdirektören Ulf Fornstedt på regionkansliet i Uppsala om detta: ”Om förslaget går igenom i riksdagen är det ett hårt slag mot möjligheterna att öka utbildningen av sjuksköterskor i regionen. Det råder ju brist på sådana och man kan inte öka platsantalet pga brist på kompetenta vårdlärare och på praktikplatser. Det är också ett hårt slag mot ett regionalt planeringsarbete. Vi har haft en arbetsgrupp med företrädare för alla landsting i regionen liksom för de fackliga organisationerna. Alla var överens om att ge denna kurs, som förslaget fick stöd av UHÄ och regeringen.” Jag vill i alla fall hos utskottsmajoriteten efterlysa någon motivering till att man går emot det här förslaget, som arbetats fram under stor enighet på lokal och regional nivå. Någon motivering måste man väl ändå vara skyldig dem som nu sitter och arbetar med dessa frågor.
Herr talman! Det talades om att man inte kan höja kapaciteten när det gäller utbildning av förskollärare och fritidspedagoger förrän man har fått ett fastare grepp om hela utbyggnaden av barnomsorgen, och så hänvisades det till de diskussioner man skall ha med Kommunförbundet. Men redan nu, med den mycket, mycket låga utbyggnadstakt som kommunerna har, behövs det en ökad utbildningskapacitet. Det är det ena skälet. Det andra skälet är att om man skall ta hänsyn till de beräkningar som statistiska centralbyrån gjort för ett tag sedan och de beräkningar som kommunerna själva gör, så kommer det 1982 att behövas ungefär 1 miljon barnomsorgsplatser. Man måste alltså nu på allvar börja utbilda personal inom barnomsorgen. Och skall man täcka det behov som vpk menar att man skall täcka när det gäller barnomsorgen, så att alla barn får plats inom barnomsorgen därför att barnen behöver det, erfordras givetvis en ännu större utbildningskapacitet. Det har framkommit i utredningen Utbildning i samspel att det inom en tioårsperiod torde komma att fattas 100 000 anställda inom barnomsorgen. Och redan barnstugeutredningen räknade, trots den låga utbyggnadstakt som gällde när dess betänkande lades fram, med att det fattades ungefär 60 000 anställda. Jag talade med några anställda på min barnstuga i går. De berättade att bara under fem dagar den senaste terminen har det varit full personalstyrka. Det visar ju hur underdimensionerad personalen är — man har inte full personalstyrka mer än fem dagar på en termin. Behovet av att utbilda personal är således stort. Kvaliteten på barnstugorna behöver ökas. Man måste självfallet ha en ökad personaltäthet och också mer utbildad personal. Detta har den största betydelse för kvaliteten på barnstugorna. Men i och med att man nu har så låg utbildningskapacitet hämmar man också själva utbyggnaden av barnomsorgen. Det finns exempel på hur kommuner inte har kunnat öppna barnstugor helt enkelt därför att det inte har funnits personal. Bl. a. var det så i Botkyrka kommun, där det fanns färdiga barnstugor men ingen personal trots att 4 000 barn stod i kö för en barnstugeplats. Detta är, menar vi inom vänsterpartiet kommunisterna, en helt ohållbar situation. Därför måste man nu äntligen på allvar börja begripa att antalet förskollärare och fritidspedagoger måste utökas.
Herr talman! Låt mig bara erinra om att i januari förelåg inte bara folkpartiregeringens proposition med förslaget att utbildningen i Örebro skulle läggas ned utan också den motion som jag erinrade om i mitt anförande. Den motionen gick ut på att man skulle ta till vara erfarenheterna från utbildningen i Örebro och beakta det behov som fanns i den regionen. Det innebär ett hänsynstagande inte bara till Uppsala högskoleregion utan också till den sjukvårdsregion som omfattar det befolkningstäta område där Örebro ligger. Detta betyder inte — det vill jag påpeka för Jörgen Ullenhag — att man tar avstånd från tankarna på distansundervisning. Självklart kan riksdagen inte ta hänsyn till att planeringsmyndigheterna i det fallet har gått före riksdagens beslut. Jag vill erinra Inga Lantz om att det faktiskt är nödvändigt att relatera utbildningens omfattning till de planer på utbyggnaden av barnomsorgen som kommer att föreligga. Men självfallet måste vi också i detta fall ta hänsyn till de möjligheter vi har att ekonomiskt ro planerna i land.
Herr talman! Gösta Karlsson säger att förslaget inte innebär att man tar tar avstånd från tankarna på distansundervisning i Uppsalaregionen. Det är möjligt att man inte tar avstånd från tankarna, men man sätter ett effektivt stopp för genomförandet av den utbildningen med start fr.o.m. hösten i år. Och man får meddela alla dem i Örebro och på andra platser som har sökt till utbildningen — det är 161 personer — att de inte får plats i utbildningen. Jag tycker att detta är ett vackert exempel på hur en regionstyrelse fungerar när den fungerar som bäst. Man har enat från början kanske stridiga viljor så långt det har varit möjligt, man har kommit överens i en arbetsgrupp, man har fått med fackliga representanter och företrädare för landsting och olika politiska partier och ställt sig bakom ett förslag som innebär start i höst av distansundervisning i regionen. Detta har alla stött, och man har enbart fått beröm för denna satsning. Ingen har motionerat mot denna utbildning. Den motion som Gösta Karlsson åberopar har inte velat lägga ned denna utbildning. Man vill ha både den och kursen i Örebro. Så inträffar då i slutskedet, vilket ingen kunde förutse eftersom det inte fanns någon motion mot utbildningen, att utbildningsutskottets majoritet med ett pennstreck lyfter bort dessa 650 000 kr. Och den gör detta utan motivering. Jag har inte heller i dag fått någon motivering härför. Den enda förklaring jag kan finna är att här har det skett ett olycksfall i arbetet, eftersom man inte kan ge någon motivering för ett stopp för utbildningen i modifierad distansundervisningsform. Jag tycker att detta är beklagligt.
Herr talman! Gösta Karlsson säger att vi ska!l relatera utbildningen till de planer som finns. Det är självklart att man inte skall utbilda personal till arbetslöshet, men redan nu fattas personal och trots det planeras en så låg utbyggnad. Det finns ingen risk för överkapacitet på detta område. Läget är katastrofalt dåligt på många områden inom barnomsorgen. Det finns utredningar som visar att där man skall ha en anställd på 5 barn, där är det en på 9,4 barn. Och detta är tyvärr inte något undantag utan på många håll en regel. Redan nu fattas det alltså personal, och någon gång måste man börja om man vill ha kvalitet i barnomsorgen. Jag tyder utskottets ställningstagande så att man är ganska ointresserad av en bra barnomsorg. I går fick vi reda på att de andra partierna är ointresserade av den form av utbyggnad som vpk vill ha, och nu får vi bevis för att man inte heller när det gäller kvaliteten är beredd att tillmötesgå de krav som finns hos barn och föräldrar och som gång på gång förs fram från personalen inom barnomsorgen. Vpk vill ha en större personaltäthet än övriga partier. Jag konstaterar alltså att vi har helt olika utgångspunkter när vi diskuterar utbyggnaden, personaltätheten och utbildningen av personalen inom barnomsorgen.
Herr talman! Jag vill erinra Jörgen Ullenhag på nytt om att utbildningsutskottets ställningstagande inte betyder ett stopp för distansundervisningen. Det erkände också Jörgen Ullenhag själv. Däremot är det självklart att det betyder att denna distansundervisning, lokaliserad till Uppsala, inte kan kommma i gång i höst. Sedan vill jag låta det vara osagt var olycksfallet — om det nu föreligger något olycksfall — har inträffat, dvs. om olycksfallet ligger i det ställningstagande som utbildningsutskottet har gjort på grundval av föreliggande proposition och motion eller om det ligger i den planering som man har gjort utan att avvakta riksdagens ställningstagande.

Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten särskilt mycket. Arbetarpartiet kommunisterna har i denna fråga väckt motionerna 1073 och 1634, som bl.a. syftar till att öka kapaciteten för utbildningen av lärare för invandrare. Vi anvisar i motionerna flera vägar, som skildras korrekt i betänkandet, där det sägs att vi vill ha ”en utbyggnad av kapaciteten för utbildningen av lärare för invandrare m.m.” Det redovisas vidare att vi i motionen 1073 kräver att antalet ”modersmålslärarplatser” utökas kraftigt och att i ”förskoleseminarier” särskilda kvoter för tvåspråkiga elever inrättas, så att tvåspråkig personal garanteras till förskolan för alla invandrarspråk. I motionen 1634 kräver vi att ”antalet utbildningsplatser inom socialoch hälsovården, undervisningsyrken, särskilt förskolläraroch lärarutbildningen tillika tvåspråkig lärarutbildning med ett invandrarspråk som modersmål samt i fråga om studier med inriktning på förbättrad arbetsmiljö och den fysiska planeringen utökas”. Nu säger utskottet att åtgärder redan har vidtagits. Men dessa har uppenbarligen inte varit tillräckliga. Den satsning som föreslås i budgetpropositionen är inte särskilt imponerande — 120 nybörjarplatser för sju olika språkgrupper. Det antalet måste uppenbarligen mångdubblas, så att nuva rande, ofta okvalificerade språklärare kan ersättas med utbildade lärarkrafter. Vår motion nr 1073 är i väsentliga delar skriven av invandrare — det vill jag avslöja. Den pekar på viktiga fakta: ”Dagens arbetslöshetsstatistik visar att invandrarungdomen har dubbelt så hög arbetslöshet som svenska ungdomar. Av finska ungdomar som avslutade nionde årskursen 1977 fortsatte bara 54 96 i gymnasieskolan. Motsvarande siffra för alla invandrarungdomar var 67 96 och för svenska ungdomar 83 26.-—-- Huvudorsaken till dessa problem är att invandrarbarn inte har rätt till sitt eget modersmål. Den s.k. hemspråksreformen har totalt misslyckats i detta avseende. Den leder inte till att invandrarbarn skulle kunna bevara eller utveckla sitt modersmål utan till halvspråkighet. Den riktiga lösningen av invandrarbarnens språkproblem är att ge dem rätt till grundskoleutbildning på sitt eget modersmål.” Detta är invandrarnas egen beskrivning. Det är uppenbart att om man skall ge alla chans, så måste det till mycket mer långtgående åtgärder än vad som nu förutses. En av nyckelfrågorna är utan tvivel en hårdare satsning på undervisning av invandrargrupperna. När man fattade beslut om den grundläggande invandrarpolitiken hette det bl.a. så här: ”Målet innebär vidare att alla grupper i samhället skall ha likvärdiga möjligheter att bibehålla och utveckla sitt modersmål och att utöva kulturverksamhet.” Citatet är hämtat från propositionen 1975:26 s. 60. Det är uppenbarligen mycket långt till det målet. Med nuvarande takt är det tveksamt om den målsättningen någonsin kommer att uppnås. Herr talman! Jag vill yrka bifall till motionerna 1073 och 1634 i tillämpliga delar.

Herr talman! Jag skall koncentrera mig på en sak i sammanhanget. Självfallet kommer jag att vid voteringen stödja det vpk-förslag som föreligger om åtgärder för att snarast rusta upp malmbanans södra omlopp, därför att det ligger i linje med det förslag som vi tidigare ställt från vårt partidistrikt och som jag själv har pläderat för i kammaren för ungefär en månad sedan. Utskottet säger att SJ kommer att lägga fram förslag senare men att det som närmast torde komma att bli aktuellt är huvudsakligen malmbanans norra och mellersta delar, ”men även vissa åtgärder på dess södra omlopp beräknas kunna ifrågakomma”, står det. Jag tycker inte att det där låter särskilt betryggande. Det bekräftar närmast uttalandena från SJ-håll om att satsningen kommer att ske norrut. Det anger också den framtida inriktningen, nämligen den att all malm i framtiden skall sändas över Narvik, med allt vad det kommer att betyda för Malmberget och inte minst för Luleå. Det gamla hotet mot malmhamnen i Luleå rycker närmare, och de anställdas jobb kommer i farozonen. Det räcker inte med att malmbanans södra del bibehålles i nuvarande skick, sett i ett längre perspektiv, därför att detta stillastående i praktiken kommer att innebära en långsam strypning i stället för en snabb avlivning. Satsar man inte på det södra omloppet, så innebär det ett hot inte bara mot de anställda vid malmhamnen i Luleå utan även mot anställda vid SJ. Sjunkande kapacitet kommer med en oomkullrunkelig logik också att innebära färre jobb. En ensidig satsning norrut kommer också att innebära negativa återverkningar för SSAB i Luleå och dess anställda. Vidare bör det nog betonas att en upprustning av malmbanans södra del är av ett vitalt intresse för Malmbergsgruvorna. Malmen från Malmberget går som bekant huvudsakligen till SSAB i Luleå eller till köpare i andra Östersjöländer. Blir det ingen upprustning och kapacitetsökning på malmbanans södra del, torde det heller inte bli aktuellt med någon ny huvudnivå i Malmberget. Där blir i så fall sysselsättningskonsekvenserna ytterst allvarliga. Man har beräknat att en upprustning av malmbanans södra del kommer att kosta ca 1 miljard kronor. Men upprustningen skulle göra det möjligt att trafikera banan med malmvagnar med 25 tons axeltryck, och det skulle kunna innebära lägre fraktkostnader. Det skulle rädda malmhamnen i Luleå för framtiden — nu ser jag den som allvarligt hotad — och göra den konkurrensduglig. Det skulle också betyda fördelar för järnhanteringen i Luleå och trygga jobb för gruvarbetarna i malmfälten. Och det kan naturligtvis heller inte förnekas att en upprustning som omfattar också det södra omloppet skulle innebära arbetstillfällen för bygder som nu verkligen skriker efter jobb. Jag menar att det ena goda förskjuter inte det andra. Jag är övertygad om att SJ och andra inflytelserika krafter har sin åsikt klar och att den åsikten är att norra delen skall prioriteras och den södra skall strypas åt. Mot den bakgrunden skulle det kännas mera betryggande om riksdagen uttalade sig för åtgärden att snarast upprusta malmbanans södra del. De formuleringar som finns i utskottsbetänkandet tycker jag, liksom föregående talare, är föga betryggande. De stöder tankegångar men utgör ingen garanti.

Herr talman! Vi är i denna kammare ganska vana vid att kommunistpartierna medvetet vill missförstå och misskreditera vad andra partier gör i kammaren. I den uppfattningen är socialdemokrater och borgerliga ense. Jag vill påstå att ni inte satsar mera på detta område än vad propositionen föreslår och utskottet också föreslagit. Ni skriver en motion där ni vill precisera satsningarna på vissa områden, och den motionen bygger sannerligen mindre på kunskap än på önsketänkande om de verkliga förhållandena. I den första delen sägs att ni skulle vilja ha åtgärder för att snarast upprusta malmbanans södra omlopp. Det har vi i utskottet också sagt. Men det måste i all rimlighets namn vara LKAB och SJ som tillsammans avgör var den satsningen bäst behövs. Vi vet ju alla att huvuddelen av malmen går mot Narvik, men utskottet har klart uttalat att vi vill ha en konkurrensjämställdhet mellan de båda hamnarna. Det innebär att vi önskar en ökad malmtransport emot Luleå om detta är möjligt. Mot den bakgrunden skall också södra delen upprustas med hänsyn till behovet. Vidare talar ni om en utbyggnad av järnvägslinjen Svappavaara-Kaunisvaara, med förlängning till finska Kolari. Det är uttryck för okunskap om situationen. För 20 år sedan hade SJ en intern undersökning om denna bandel för att se om den över huvud taget var möjlig och lönsam och om det fanns några förutsättningar att bygga den. Något praktiskt förslag kom aldrig på SJ:s bord. Det visade sig redan vid den lilla undersökning som gjordes att här inte var någonting att göra. Här har man 250 milj.kr. Vpk har inte föreslagit någon ändring av anslaget.

Vi, herr Werner, behandlar dessa motioner lika seriöst som andra motioner. Vi står inte upp av högaktning när vi behandlar motionerna, men det gör vi inte med de andras motioner heller. Vi behandlar dem kort och sakligt, och utskottet är känt för korta och klara motiveringar till sina ställningstaganden. Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Lothigius beskyller andra för okunnighet. Jag skall i detta sammanhang inte göra detsamma — det finns ju också någonting som kallas demagogi. Jag har hämtat mina kunskaper och erfarenheter i detta ärende från dem som rimligtvis borde vara de mest sakkunniga, nämligen från mina vänner lokförare och andra järnvägsmän. De betonar vikten av att vi rustar upp det södra omloppet. Om vi inte gör det, hamnar vi så småningom i en ohållbar situation. Herr Lothigius säger att vi misstolkar avsikter med och åsikter om vad som står i betänkandet. Det står visserligen i betänkandet att utskottet för sin del vill understryka vikten av att möjligheterna att låta arbetena omfatta malmbanan i dess helhet prövas. Jag skulle vilja få något säkrare att stå på, och det tror jag också att norrbottningarna i gemen vill. Jag skulle, medan tid är, vilja binda upp både LKAB och SJ i denna fråga. Det finns ju erfarenheter av både SJ:s och LKAB:s självsvåldiga agerande. De har inte alltid agerat med helhetsbedömningarnas intresse och länets bästa för ögonen utan har agerat efter helt andra och mera kortsynta bedömningar. När riksdagen slutade efter förra årets vårsession var jag på en konferens med flera olika fackföreningar i Malmfälten. De antog ett uttalande där alla enades om vikten av att höja kapaciteten också på det södra omloppet. De sade att en utbyggnad av hamnkapaciteten i både Narvik och Luleå är ofrånkomlig. Jag har en bestämd känsla av att man både från LKAB:s och SJ:s håll mycket markerat redan har orienterat sig norrut — och det är inte bra.
Herr talman! Jag vill bara kort säga att vi i precis samma utsträckning som vpk och apk vill öka sysselsättningen i Norrbotten. Det är bara det att vi i detta viktiga län vill placera arbetstillfällena på det område där de ger den bästa effekten.

Herr talman! Den svenska handelsflottan har såväl tonnagemässigt som till antalet fartyg kraftigt minskat under senare år. En utförsäljning har skett av större tankfartyg, bulkfartyg och även styckegodsfartyg av konventionellt slag. Hela rederier har upphört eller håller på att avvecklas. Ofta har försäljningarna skett till mycket låga priser, långt under anskaffningsvärdena. Den alltför optimistiska bedömningen av behovet av fartyg och därav föranledda beställningar och leveranser har gjort att överskottet på tonnage blev ännu mer allvarligt och kännbart när världshandeln inte fick den starka utveckling som man spekulerat i. Dåvarande kommunikationsministern tillsatte 1977 ens.k. sjöfartspolitisk utredning, och den skulle leda fram till ett sjöfartspolitiskt program baserat på ett klarläggande av näringens samhällsekonomiska betydelse samt framtida verksamhet och konkurrensförmåga. Utredningen skulle arbeta skyndsamt. Men ännu har det inte kommit något från utredningen som föranlett något väsentligt nytt regeringsförslag, varken från trepartiregeringen eller folkpartiregeringen. Herr talman! Under den tid som Bo Turesson varit kommunikationsminister Nils Åsling och Erik Huss industriministrar och Anitha Bondestam sedermera kommunikationsminister har halva svenska handelsflottan försvunnit. Tusentals och åter tusentals sjömän har förlorat sina jobb. Det gäller även dem som varit anställda på rederikontoren. Den som befarade det värsta efter regeringsskiftet 1976 fick rätt. Den som hoppades på tillväxt blev besviken. Vad som föranleder en del av debatten här i dag är en proposition som i sig är föranledd av ett temporärt lagförslag om överlåtelse av fartyg som åter förlängs på ett år samt ett förslag om överflyttande av icke utnyttjade kreditgarantier till nästa budgetår. Sjöfartspolitiska utredningen har föreslagit ett tillfälligt driftbidrag till sjöfartsnäringen. Det skulle få mycket generell karaktär om det genomfördes. Det skulle ge stöd kanske mest åt den del av näringen som minst behöver stödet och ge mycket litet åt den del av näringen som har bekymmer. Från socialdemokratiskt håll har vi kommit med konkreta förslag. Vi anser att det är viktigt med snara insatser från samhällets sida för att förbättra förhållandena för den svenska sjöfartsnäringen, för att förbättra dess konkurrensförmåga och stimulera den svaga investeringsvilja som i dag råder. Vi anser det är självklart att ett bibehållande och utvecklande av en konkurrenskraftig svensk sjöfartsnäring utgör ett väsentligt näringspolitiskt intresse. Det finns starka skäl för staten att ta aktiva initiativ och stödja en effektiv strukturutveckling på rederiområdet. Sådana insatser anser vi bör ske inom ramen för en långsiktig och planmässig näringspolitik. Vi anser mot denna bakgrund att åtgärder måste vidtas redan nu i syfte att slå vakt om de svenska rederiernas utveckling. Det har aviserats ett sjöfartspolitiskt program till hösten. Även om det skulle komma ett då kan detta inte få verkningar förrän någon gång in på nyåret 1980. Vi tror att det är att dröja för länge. Samhället har engagerat sig mycket starkt med stort risktagande i rederinäringen genom olika former av bidrag, lån och kreditgarantier. Det finns därför all anledning att från samhällets sida ta aktiv del i den strukturomvandling av sjöfartsnäringen som pågår och som behöver ske. Ett så omfattande risktagande som det här är fråga om motiverar enligt vår mening att högre grad av inflytande och kontroll från samhällets sida kommer till stånd. Samhället har lämnat garantier och stöd i olika former till svensk varvsindustri. Vissa av dessa stödformer har direkt anknytning till sjöfartsnäringen, och därför är det ett självklart krav att sjöfartsoch varvspolitiken samordnas. Vi föreslår därför att det bildas ett strukturbolag med uppgift att i samarbete med branschens parter, och med industripolitiska motiv, försöka få fram konkreta strukturplaner för näringen. Bolaget bör enligt vår åsikt få disponera 5 milj.kr. för sin förhandlingsverksamhet, vilket belopp bör anvisas som bidrag över statsbudgeten. Vidare bör bolaget vid all garantigivning få anlitas av riksgäldskontoret och fartygskreditnämnden. Här kan för beviljande av garantier ställas som villkor att företagen deltar i strukturomvandling. Strukturbolaget skall dessutom ges möjlighet till egna kreditgarantier, och därför föreslår vi att ett belopp på 100 milj.kr. ställs till bolagets förfogande. Det finns också inom rederinäringen ekonomiska svårigheter av kortsiktig natur, som kan tvinga fram försäljningar som inte är motiverade. Vi vill försöka hindra sådana panikförsäljningar och föreslår därför att bolaget som alternativ till en försäljning skall kunna ge finansiellt stöd. För det ändamålet vill vi tillföra bolaget 25 milj.kr. Vi anser att handläggningen av ärendena i bolaget bör bli så snabb och smidig som möjligt, dvs. ingen byråkratisering. Vårt förslag är avsett att i avvaktan på mer långsiktiga förslag från den sjöfartspolitiska utredningen, när de nu kommer, möta de akuta behoven inom rederinäringen. Detta bör kunna ingå som en väsentlig del i den långsiktiga lösning som kommer att grundas på utredningsförslaget. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationen 2, men innan jag går över till reservationen 1, skulle jag vilja poängtera den vikt som vi från socialdemokratiskt håll fäster vid sjöfolkets sysselsättningsfrågor. I utskottet har vi alla på ett glädjande sätt varit eniga om att de fartyg som byggs vid statsägda varv med ett omfattande statligt stöd och som t. v. skall behållas i varvens ägo rimligen bör föra svensk flagg. Det är tyvärr inte så f. n. Utskottet delar här den uppfattning som den sjöfartspolitiska utredningen har redovisat, nämligen att kostnadsoch konkurrensskäl inte skall få vara utslagsgivande i detta sammanhang, utan här bör de allmänna sjöfartspolitiska hänsynen vägas in. I denna proposition har det också berörts en annan fråga om sjöfolk och sysselsättning. Det gäller bemanningen av våra isbrytare och sjömätningsfartyg. Isbrytningen sker för att vintertid tillförsäkra handelssjöfarten framkomstmöjligheter. Sjömätningen sker för att ge underlag för framställningen av tillförlitliga sjökort och därmed möjliggöra större sjösäkerhet. Dessa båda uppgifter är i huvudsak till för att tjäna civila ändamål. Sverige är det enda land i världen där isbrytningen handhas av militär personal. I Finland och Sovjetunionen har man civil personal, och i Canada och USA är det inte heller militär personal. I Danmark har man i den ringa utsträckning det är aktuellt civil personal. Beträffande sjökartsframställningen i Sverige kan nämnas att själva mätningen utförs av militär, men när det gäller kartläggning av landområden går det bra med civil personal. Vi tycker att de som sköter kartläggningen av landområdena gör det bra, och därför skulle man också kunna använda civil personal i fråga om sjökorten. De värnpliktiga är inkallade för att få utbildning. De är inte utbildade för att tjänstgöra som billig arbetskraft på isbrytare och sjömätningsfartyg. Nuvarande system står inte i överensstämmelse med värnpliktslagen. Det har påtalats av utredningar som har tittat närmare på de här frågorna. Den militära bemanningsformen — med dess ideliga skiftningar av personal och med många nybörjare — försämrar effektiviteten och fartygens utnyttjande. Möjligheten att affärsmässigt utnyttja fartygen är också begränsad genom att besättningarna är militära. Det skulle vara mer fördelaktigt om man även i det hänseendet var civil. Då frågar man sig: Varför har inte någon ändring skett tidigare? Varför har man inte ändrat bemanningsformen? Frågorna är berättigade. Det har varit brist på sjöfolk tidigare. Det har varit en av huvudanledningarna till att man avvaktat med detta. Den situationen råder inte längre. Vi har så mycket arbetslöst sjöfolk att man inte behöver hysa några som helst farhågor för att vi inte skall få besättningar till dessa fartyg — om de nu går ut och söker folk på den civila marknaden. De ombordanställdas organisationer har i olika sammanhang just ställt kravet på att få bemanna fartygen. Olika uppgifter om hur många arbetstillfällen som skulle kunna skapas har nämnts. Siffran 700 verkar ligga i närheten av det verkliga förhållandet. Det är alltså ett stort antal arbetstillfällen som skulle kunna skapas på detta sätt — nya sysselsättningstillfällen för dem som friställts genom den försäljning av handelsfartyg som skett. Det finns en annan aspekt på denna fråga. Vi talar i dag om jämlikhet mellan män och kvinnor. Mellan 15 och 2096 av Sjöfolksförbundets medlemmar är kvinnor. Som bemanningen i dag är ordnad inom isbrytningen och sjömätningen är det omöjligt att placera kvinnor där — de gör som bekant inte värnplikt och är heller inte önskvärda i det militära. Om man hade civil bemanning på dessa fartyg skulle det öppna en arbetsmarknad även för kvinnor. De skulle kunna göra en förtjänstfull insats även på det området. De fartyg som sjöfartsverket använder för sjömätning och för isbrytning uppfyller inte de krav som sjöfartsverket självt ställer på andra civila fartyg vad gäller bostäder och annan utrustning. Det är i och för sig ett märkligt förhållande. Trafikutskottet har observerat detta och har i år i sitt betänkande nr 12 poängterat vikten av att fartygen blir utrustade på det sättet att de kan härbärgera även civilbemanning och erbjuda en bättre arbetsmiljö åt de ombordanställda. Vi menar att de svenska varv som i dag söker sysselsättningsobjekt här har ett område där de direkt kan finna arbetsuppgifter åt varvsarbetare. Herr talman! I den sammantagna bedömning som vi från socialdemokratiskt håll har gjort vad gäller frågorna om bemanning av dessa statliga fartyg har vi kommit fram till att mycket starka skäl talar för att ändra bemanningsformen. Departementschefen har inte tagit ställning i propositionen, endast redovisat att en utredning har skett och att den behandlas i departementet. Vi har kunnat konstatera att den utredning eller rapport som här omnämnts är mycket ensidigt utformad. Den har inte på något sätt belyst frågan ur sysselsättningsaspekt, och det är mycket annat som också saknas. Har man tagit del av remissyttrandena får man en klar uppfattning om att rapporten mer var en partsinlaga från marinen än en utredning. Vi anser, herr talman, att isbrytare och sjömätningsfartyg i framtiden bör bemannas med civila besättningar. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall också till reservationen 1.

Herr talman! Det är nu tredje året i rad som riksdagen behandlar frågan om kreditgarantier och annat stöd till svensk rederinäring. Vänsterpartiet kommunisterna har vid tidigare behandlingar yrkat avslag på dessa stödåtgärder. Vi har samma uppfattning också i dag. Först och främst måste man starkt ifrågasätta om det är nödvändigt med dessa ständigt återkommande stödåtgärder. Ingen kan i dag med säkerhet säga om ett storrederi gör vinster eller förluster på sin verksamhet. De större rederierna är i de allra flesta fall engagerade också i utländska rederier och andra transportföretag utomlands som på intet sätt kan kontrolleras av svenska myndigheter. Därför måste bedömningar av om de större rederierna går med vinst eller med förlust bli mycket osäkra. Vi betraktar de större rederiernas tryck på staten, för att få ekonomiskt stöd, som i många fall en ren utpressning. Att hota med att eventuella beställningar av nyproduktion av fartyg kommer att läggas ut på utländska varv, om staten inte träder in med gåvor, med krediter eller på annat sätt, är inget annat än utpressning. Vpk anser nu liksom tidigare att de kreditgarantier som stått och fortfarande står till rederiernäringens förfogande skall upphöra. Vi yrkar således avslag på propositionen 116 i denna del. Däremot anser vi att den mindre skeppsfarten bör få ett ökat stöd. Vpk föreslår i detta sammanhang att 100 milj.kr. ställs till förfogande i form av kreditgarantier till den mindre skeppsfarten. Vi har därvid samma inriktning som vi har framfört i andra motioner, nämligen att inrikesoch kustsjöfarten bör få en rimlig chans att utvecklas och överta en del av de transporter av tungt gods som nu utförs på landsväg.

Det är tredje gången som riksdagen tar ställning till ett förslag från regeringen om förlängning av lagen ytterligare ett år. I propositionen framförs också tanken att i någon form permanenta denna utflaggningslag. Denna tanke instämmer trafikutskottets ledamöter — även de socialdemokratiska — i, vilket vi naturligtvis beklagar. Man skriver i utskottsbetänkandet att lagen har fungerat tillfredsställande. Men faktum är att lagen har fungerat på det sättet att svenska redare har getts laglig möjlighet att flagga ut fartyg som sedan kunnat förses med bekvämlighetsflagg.

Vi kan inte finna någon logik i detta resonemang. Utskottet menar att man skall motverka utflaggning till bekvämlighetsflagg, och det gör man bäst — enligt utskottet — genom att förlänga den här lagen, som ger redarna rätt att flagga ut fartyg. Om man menade allvar med sitt uttalande att registrering av fartyg under bekvämlighetsflagg skall motverkas, så borde man ha tillstyrkt kommunisternas förslag till lag om förbud mot utflaggning till stater med bekvämlighetsflagg. Men det har man naturligtvis inte gjort — man har förordat avslag. Lagen har fungerat tillfredsställande, konstaterar utskottet. Då måste man fråga sig: För vem har den varit tillfredsställande? För redarna eller för sjöfolket? Den frågan fick vi inom vpk svar på vid ett besök på Sjöfolksförbundet i Göteborg. Förbundets ordförande deklarerade klart vid detta besök att lagen i fråga aldrig borde ha kommit till. Han uttryckte också förhoppningen att lagligt förbud mot utflaggning till bekvämlighetsflagg skulle komma inom en snar framtid. Redarna har naturligtvis inte någonting emot att lagen förlängs eller permanentas — det betyder ju stora ekonomiska vinningar för den kategorin i samhället. Men Sjöfolksförbundets förhoppningar kommer tydligen inte att infrias ens om socialdemokraterna vinner höstens val. Vad sjöfolket har att vänta är en permanent lagstiftning som ger redarna rätt att flagga ut sina fartyg, eftersom både borgare och socialdemokrater här är rörande eniga. Målinriktningen och det uttalade syftet med lagen kan — enligt vår mening —i praktiken aldrig förverkligas. Det sägs både i lagtexten och i propositionen från 1976/77,som låg till grund för lagstiftningen, att det särskilt skall beaktas hur överlåtelsen påverkar effektiviteten och sysselsättningen inom sjöfartsnäringen och de ombordanställdas förhållanden. Överlåtelse får heller inte strida mot väsentligt allmänt intresse. Ja, klart är att de ombordanställdas förhållanden förändras så till vida att många friställs och blir utan arbete, och det är ju en ganska väsentlig förändring. Redarkapitalets intresse att flagga ut fartyg är rent ekonomiskt betingat. Det handlar i första hand om att nedbringa driftkostnaderna och därmed öka profiten. Det står helt klart att man härigenom får en högre avkastning på satsat kapital. Vidare innebär det andra ekonomiska fördelar för redarna i form av liberalare beskattning, lättnader i besiktning av fartyg o. d. Sjöfolket kan rimligtvis inte ha några intressen gemensamma med redarna i dessa avseenden. Detta system måste också alltid strida mot väsentligt allmänt intresse — som man skriver i lagen att det inte får göra. Det ger ju möjlighet till skatteflykt i stor skala. De ökade vinsterna framtvingas i första hand genom att löner och sociala förmåner ligger på en väsentligt lägre nivå på fartyg under bekvämlighetsflagg. Kraven på säkerhet och bemanning är heller inte så högt ställda som exempelvis på fartyg under svensk flagg. Redarkapitalet kan härigenom öka sina vinster genom en hårdare utsugning av besättningar från länder där den fackliga rörelsen inte är tillräckligt stark — kanske t.o.m. helt obefintlig. Vi hävdar med bestämdhet att detta förfarande strider mot den svenska fackföreningsrörelsens syn på den internationella solidariteten och samtidigt måste strida mot ett väsentligt allmänt intresse. Vi reser därför på nytt kravet på en lagstiftning som förbjuder utflaggning av svenska fartyg till stater med bekvämlighetsflagg. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motionen 2285 i dess helhet. I detta betänkande behandlas också motioner om civil bemanning av isbrytare och sjömätningsfartyg. Birger Rosqvist har behandlat den socialdemokratiska motionen härom. Vänsterpartiet kommunisterna har också i motionen 1949 med Bertil Måbrink som första namn begärt att riksdagen uttalar sig för att isbrytare och sjömätningsfartyg skall övergå till civil bemanning. Det är ett krav som länge har rests av bl.a. Sjöfolksförbundet. Utskottsmajoriteten har avstyrkt vårt och också socialdemokraternas krav på civil bemanning av isbrytare och sjömätningsfartyg med hänvisning till en sittande utredning i frågan. Utredarna är till antalet två och består av förre marinchefen Bengt Lundvall och chefen för sjöfartsverket Lennart Johansson. Utredarna lämnade i slutet på förra året i rapportform sin syn på bemanningsfrågorna. Av denna rapport framgår att de inte anser att någon förändring eller övergång till civil bemanning av isbrytare och sjömätningsfartyg bör ske. Och något annat hade man inte väntat sig. Båda utredarna är anhängare av den ordning som nu råder, nämligen militär bemanning. Är det möjligen så att regeringen inte vill ha en ändring till stånd av bemanningsformerna för nämnda fartyg? I så fall är det förståeligt att man till utredare har valt två anhängare av den militära bemanningen och samtidigt helt utestängt sjöfolkets fackliga organisationer. Det är anmärkningsvärt att man inte har kunnat kosta på sig att låta någon från Sjöfolksförbundet eller någon från de andra organisationer för de ombordanställda delta i utredningen av en så här viktig fråga. Sjöfolksförbundet har också reagerat starkt på utredarnas propåer, vilket är naturligt eftersom utredarna helt har nonchalerat dess krav på civil bemanning. Sjöfolket har de senaste åren drabbats av arbetslöshet i stor omfattning, vilket också den förre talaren klargjorde. En civil bemanning av isbrytare och sjömätningsfartyg skulle skapa mellan 700 och 800 arbetstillfällen. Många arbetslösa sjömän skulle slippa gå och stämpla och slippa leva på arbetslöshetsunderstöd om de i stället fick arbeta på sjömätningsfartygen och isbrytarna. Jag skall här återge något av vad tidningen Sjömannen skriver om utredarnas tankegångar i denna fråga. I nr 12 år 1978 av Sjömannen finns intagen en artikel med rubriken Nej till civil bemanning på isbrytare och sjömätare, med underrubriken Det säger en utredning, gjord av två välkända sjöfolksfiender. Artikeln inleds med en deklaration, som jag skall citera: ”Det finns en massiv opinion bland sjöfolk av alla kategorier att statens isbrytare och sjömätningsfartyg ska bemannas med civil personal. Inte minst kom detta till uttryck vid Sjöfolksförbundets kongress nu i september, vilket uppmärksammades i dagspressen där sjöfolkets krav fick starkt stöd. Av helt annorlunda åsikt är emellertid den utredning, som i dagarna översänt sin rapport till Kommunikationsdepartementet. Där förordas, med enstaka undantag, fortsatt militär bemanning på isbrytare och sjömätningsfartyg. Att rapporten skulle utmynna i den uppfattningen var dock allt annat än oväntat. Utredningen har nämligen gjorts av sjöfartsverket i samråd med den nyligen avgångne marinchefen. Sjöfartsverkets chef är som bekant Lennart Johansson, och den avgångne marinchefen heter Bengt Lundvall. Båda har gjort sig kända för sin fientliga inställning till sjöfolket.

Man kan bara livligt instämma i sjöfolkets bedömning av utredningen. Jag yrkar bifall till motionen 1949, yrkandet 1. I andra hand kommer vi att stödja reservationen 1 av socialdemokraterna. Så till sist bara några ord om den andra socialdemokratiska reservationen. Den tar bl.a. upp den sjöfartspolitiska utredningens tankegångar om ytterligare stöd till rederinäringen genom att ca en tredjedel av sjömansskatten eller i runt tal 100 milj.kr. skulle komma rederierna till del som ekonomiskt stöd. Socialdemokraterna talar för ett sådant förfarande men vill med bl.a. dessa medel bilda ett strukturbolag till stöd för sjöfartsnäringen. Vänsterpartiet kommunisterna kommer inte att stödja detta förslag. Det innebär för det första ett än större stöd till rederinäringen och för det andra en permanentning av bidrag och stödformer av olika slag, något som går stick i stäv med vpk:s politik. Det vore bra mycket bättre att satsa mer på ett samhälleligt övertagande av den svenska rederinäringen, något som vänsterpartiet kommunisterna vid flerfaldiga tillfällen påtalat. Då först kan sjöfartsnäringen inordnas i ett omfattande samhällsinriktat trafikpolitiskt program. Det är i dag omöjligt att ha någon som helst kontroll över rederinäringen, dess vinster och förluster. Därför borde samhället ta över den näringsgrenen. Vi kommer således att lägga ned våra röster vid voteringen angående mom. 6 i utskottets betänkande.